Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat mig dels om jag anser nuvarande bestämmelser om möjlighet till nödvärn för enskilda och för polismän i tjänsteutövning tillräckliga med hän syn till ökningen av svårare våldsbrott, dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge de enskilda polismännen bättre resurser mot våldsverkare och ökad personlig trygghet vid tjänsteutövning. Enligt 24 kap. 1 8 brottsbalken skall gärning som begås i nödvärn inte medföra ansvar. I lagrummet anges i vilka fall nödvärn skall anses föreligga. Ett fall är när handlingen sker för att avvärja ett påbörjat eiler överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Ett annat fall är när handlingen sker för att betvinga den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom tas åter på bar gärning. Ett allmänt villkor för att en handling skall anses ha begåtts i nödvärn är att den inte är uppenbart oförsvarlig med hänsyn till angreppets beskaffenhet och det angripnas betydelse. Enligt strafflagen var en förutsättning för straffrihet att våldet inte var större än nöden krävde. Brottsbalkens reglering innebär en utvidgning av nödvärnsrätten så till vida att den nödvärnsberättigade får göra mer än som behövs för att avvärja angreppet, bara det inte är uppenbart oförsvarligt. Av förarbetena till brottsbalken framgår att man bör räkna med en relativt bred marginal till förmån för den angripne, då man skall bedöma om han hållit sig inom gränserna för nödvärnsrätten. Även den som kommer den angripne till hjälp åtnjuter nödvärnsrätt. Allmänna bestämmelser om rätt för polisen att bruka våld finns i 24 kap. 2 8 brottsbalken. Enligt lagrummet får polisman, som skall verkställa tjänsteåtgärd och som möts eller angrips med våld eller hot om våld själv bruka det våld som med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt för att genomföra tjänsteåtgärden. Samma rätt att bruka våld som polismannen själv har var och en som kommer honom till hjälp. Bestämmelser om polismans rätt att använda skjutvapen i tjänsten har meddelats i ett särskilt cirkulär. När polisman utövar nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får han använda skjutvapen för att avvärja svårare våld eller hot, som innefattar överhängande fara för sådant våld, mot honom själv eller annan. I de fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken, får polisman använda skjutvapen, när omedelbart ingripande är påkallat mot person som kan antas vara farlig för rikets säkerhet eller människors liv eller hälsa. På grund av den sistnämnda bestämmelsen får polisman använda skjutvapen för att gripa den som begått eller är misstänkt för vissa i cirkuläret angivna brott, däribland mord, dråp, grov misshandel, våldtäkt och rån. I cirkuläret ges vidare vissa anvisningar om hur polisman skall handla när användning av skjutvapen kan komma i fråga. Brottsbalkens bestämmelser om nödvärn och rätten för polisman att använda våld samt de särskilda bestämmelserna om polismans rätt att använda skjutvapen är enligt min mening väl avpassade. Dessa bestämmelser kan i sin mån bidra till att skydda polismän och enskilda mot våldsverkare. Men en annan fråga är om de faktiska resurser som polisen nu har för att möta våldsverkare är tillräckliga. Detta spörsmål har jag i förra veckan ingående behandlat i ett svar på en fråga av herr Turesson i andra kammaren angående åtgärder för att förbättra polismans skydd. Jag inskränker mig därför till följande mera kortfattade redovisning av vidtagna och planerade åtgärder. Inom rikspolisstyrelsen har man goda förhoppningar om att under den närmaste tiden få fram en godtagbar typ av skyddsväst, som beräknas kunna levereras under hösten 1967. Prov med en ficksprayförpackning med tårgas, som varje polisman skall kunna bära med sig, väntas leda till ett positivt resultat under våren. Leverans kan ske i höst. En större sprayförpackning avsedd för insprutning av tårgas exempelvis genom nyckelhål är redan i bruk. I övrigt pågår prov med en tårgashandgranat och tårgasammunition. I samband med tårgasutrustningen har iordningställts en gasskyddsväska och en speciellt avpassad verktygssats som också beräknas kunna levereras under hösten 1967. Prov pågår för utveckling av en bärbar radioapparat av ett litet och lätthanterligt format. Avsikten är att flertalet polismän efter hand skall utrustas med en sådan. I statsverkspropositionen har 2,5 miljoner kronor beräknats för personlig utrustning, bl.a. kravallhjälmar och skyddshjälmar för bilförare, och 1,4 miljoner kronor för speciell materiel, vari ingår bl.a. gasutrustning och skottsäkra västar. Medel har också beräknats för anskaffning av ytterligare 49 polishundar.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Ferdinand Nilsson att jag redan har talat med försvarsministern om dessa problem — vi har diskuterat dem ganska ingående. Det är emellertid inte så lätt att lösa dem i en handvändning. Eftersom herr Ferdinand Nilsson tog upp frågan om antalet fall av polismisshandel under de två senaste åren, kan jag komplettera min tidigare redogörelse med att upplysa om att riksåklagaren förra veckan kallade till en konferens med åtskilliga åklagare liksom företrädare för rikspolisstyrelsen. Som ett resultat av denna konferens kommer riksåklagaren att utfärda ett par cirkulärskrivelser där han bl, a. tar upp frågan om åklagarnas agerande i fall av polismisshandel och likaså straffmätningen i fall av olaga vapeninnehav. Jag kan också erinra om att jag som svar på en fråga av herr Werbro i andra kammaren förra veckan nämnde att vi inom departementet håller på med en översyn av vapenförordningen, och i det sammanhanget kommer givetvis också straffbestämmelserna upp till behandling.

Herr talman! Utrymme för en sådan tillämpning finns redan i flertalet av de paragrafer i brottsbalken som här kan komma i fråga och där vi har en gradering av brotten i vanligt brott och grovt brott. Jag tror att det är just den möjligheten som riksåklagaren har sin uppmärksamhet riktad på.

Herr talman! Herr Sveningsson har i en interpellation frågat mig om jag vill redogöra för de hittills vunna erfarenheterna av polisnämndernas verksamhet och om jag är beredd att medverka till att polisnämnderna blir bättre utnyttjade än hittills till såväl polisväsendets som medborgarnas bästa. I samband med förstatligandet av polisväsendet underströks betydelsen av att de fördelar som var förenade med den kommunala polisorganisationen inte gick förlorade. För att nå detta syfte och för att förmedla kontakten mellan kommunerna och den statliga polisorganisation tillskapades polisnämnderna, en i varje polisdistrikt. Polisnämnden är ett rådgivande organ. Dess viktigaste uppgift är att främ ja ett förtroendefullt förhållande mellan polisen och allmänheten. Denna uppgift framstår i dag som mycket betydelsefull, särskilt mot bakgrund av de förhållanden som berördes i mitt svar till herr Ferdinand Nilsson och den diskussion som följde därpå, nämligen bl.a. de inemot 1000 fall under de senaste två åren, då polis har misshandlats. Polischef skall minst två gånger varje år och i övrigt när behov föreligger samråda med polisnämnden eller informera den om frågor av mera allmän betydelse för distriktets polisväsende. Polischef skall inhämta nämndens synpunkter i vissa frågor, främst av organisatorisk art. Nämndens verksamhet är dock inte begränsad till detta. Tvärtom framgår klart av förarbetena till lagstiftningen att nämnden kan ta upp frågor om polisverksamheten inom distriktet i den mån de rör förhållanden som är av betydelse för allmänhetens inställning till polisen. Som exempel kan nämnas praktiska spörsmål om utnyttjandet av de materiella och personella resurserna samt den principiella uppläggningen av de socialpolisiära och brottsförebyggande uppgifterna. Polischef skall på begäran av nämnden se till att nämnden får de informationer som är erforderliga. Det är alltså ett tjänsteåliggande för polischefen att förse nämnden med det sakmaterial som behövs för nämndens beslut och rekommendationer. Jag anser därför att det inte finns något behov av att, som herr Sveningsson har antytt, till sekreterare i nämnden utse en tjänsteman inom polisväsendet. Med hänsyn till den uppgift nämnden har måste det anses mindre lämpligt att dess sekreterare tillhör polisväsendet. Av vad jag nu har sagt om de föreskrifter som gäller framgår, att de ger polisnämnderna goda möjligheter att i ett förtroendefullt samarbete med polischefen påverka organisationen och verksamheten inom distriktet till det allmännas och invånarnas bästa. I vilken utsträckning har då dessa möjligheter utnyttjats under den tid som har förflutit sedan polisväsendet förstatligades, d. v. s. för två år sedan? Erfarenheterna av denna verksamhet är inte så stora ännu. Det vill dock synas som om verksamhetens omfattning har varierat betydligt från distrikt till distrikt. På vissa håll har sammanträden hållits bara två gånger om året, på andra håll har man sammanträtt regelmässigt en gång i kvartalet. Från vissa distrikt rapporteras stort intresse och livlig aktivitet i samband med nämndens verksamhet. För att stimulera intresset och för att kunna ge ledamöterna en bättre orientering om de lokala problemen har man inom åtskilliga distrikt hållit sammanträden på olika orter inom distriktet. Exempel finns också på att ledamöterna har beretts tillfälle att följa den yttre polisverksamheten. På andra håll har diskussioner av mera allmänt slag tagits upp om ungdomsbrottslighet, skyddspolisens verksamhet och liknande frågor. Det måste också anses väsentligt att polisnämndernas ledamöter själva förskaffar sig en grundlig kännedom om polisorganisationen och dess arbetsformer. I detta syfte tilldelas också varje ledamot regelbundet informationsmaterial från rikspolisstyrelsen, bl.a. tidskriften Svensk Polis. De anförda exemplen utgör endast några prov på vad som har gjorts och vad som kan göras inom ramen för polisnämndernas verksamhet. Jag är medveten om att en ytterligare utveckling av samarbetet med polisnämnderna har hämmats av den kraftiga arbetsbelastningen inom polisdistrikten och av de övergångssvårigheter som har funnits efter förstatligandet. När svårigheterna har övervunnits, kommer kontakterna med polisnämnderna säkerligen att intensifieras på flera håll. Rikspolisstyrelsen förbereder f. n. en allmän inventering av de erfarenheter, som hittills har gjorts inom den statliga polisorganisationen, I samband där med kommer även erfarenheterna av polisnämndernas verksamhet att samlas in. Sedan detta har skett, finns det anledning att överväga om några jämkningar i nuvarande ordning kan anses motiverade.
Herr talman! Till statsrådet och chefen för justitiedepartementet vill jag uttala mitt tack för svaret på min interpellation. Jag finner även anledning tacka för att svaret var snabbt och rätt omfattande. Jag delar den uppfattningen att polisnämndernas uppgift är och bör vara att främja ett förtroendefullt förhållande mellan polisen och allmänheten, och jag sätter särskilt värde på statsrådets uttalande om att denna uppgift i dag framstår som mycket betydelsefull. Nämndernas uppgift är bara av rådgivande karaktär, framhåller statsrådet, och någon ändring av uppgiftens art finns det ingen anledning till. Men när uppgifterna bara är av rådgivande karaktär, kan det vara svårt att uppbringa tillräckligt intresse för den sak det gäller. Statsrådet framhåller vidare i sitt svar att det finns exempel från en del polisnämnder på en god aktivitet och på att nämndernas ledamöter visat ett betydande intresse. Jag tvivlar inte på att detta är riktigt, men här liksom på många andra områden bedrivs arbetet olika.

Av de uttalanden som görs i svaret framgår klart att polisnämnderna har möjlighet att genom ett förtroendefullt samarbete påverka organisationen och verksamheten till det allmännas bästa.

Orsaken till att denna interpellation blivit framställd är att det på sista tiden inträffat en del ohyggliga händelser som på ett särskilt sätt har upprört sinnena och fäst uppmärksamheten på polisens ställning och aktualiserat det förtroende som allmänheten visar. Från olika håll har under de senaste veckorna — vilket också har berörts i den närmast föregående interpellationsdebatten — framförts förslag som syftar till att polisen på ett bättre sätt skall kunna fullgöra sin uppgift till gagn för allmänheten. Vad ligger inte bakom detta konstaterande, som åberopats både i denna och i den föregående debatten, att under en tid av mindre än två år har nära tusentalet poliser blivit misshandlade. Man kan fråga sig vart det skall leda hän när så många ungdomar visar så bristande respekt för ordningsmakten som nu är fallet. Jag tror att ett mer intresserat och intensivt arbete i polisnämnderna skulle vara en av vägarna att stärka polisens ställning. Här måste alla goda krafter hjälpas åt för att få en ändring. Det uttalande statsrådet gör i slutet av svaret vittnar om att statsrådet med intresse och uppmärksamhet följer utvecklingen. Jag har således anledning att än en gång tacka för svaret.

Herr talman! Herr Svanström har frågat mig om jag är beredd att medverka till att idrottsmän medges rimliga avdrag vid eventuell beskattning av idrottspriser, beräknade efter vissa schabloner och högst med värde av erhållna priser. Riksskattenämnden utfärdade år 1964 anvisningar om idrottsmännens skyldighet att ta upp ersättningar och priser som inkomst vid beskattningen. Som jag framhållit en gång tidigare i en liknande debatt anser jag att gällande regler ger skattemyndigheterna utrymme för tolerans vid beskattningen av idrottsmännens priser och att prövningen därför inte behöver bli alltför detaljbetonad. Detta betyder inte att generell skattefrihet skall gälla. Riksskattenämndens anvisningar kan självfallet inte strida mot gällande skattelagstiftning sådan den beslutats av riksdagen. Enligt vad jag inhämtat pågår sedan slutet av förra året vissa undersökningar inom nämnden för att utröna om det är möjligt att utfärda anvisningar även beträffande idrottsmännens rätt till avdrag för särskilda kostnader som är förenade med deras tävlingsverksamhet. Samråd med företrädare för idrottsrörelsen har inletts i denna fråga.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
Av svaret framgår, liksom av det tidigare svar som jag fick 1963 av herr finansministern, att han anser att det finns utrymme för tolerans, och när finansministern nyss var vänlig läsa upp svaret här lade jag märke till att han särskilt betonade ordet >»tolerans». Jag hoppas verkligen att det skall gå in i skattemyndigheternas öron denna gång. Statsrådet säger också att han förutsätter att det inte skall vara ett alltför detaljbetonat granskningsarbete. Förra gången fällde finansministern det bevingade ordet att inga småtterier skulle ske i detta sammanhang. Jag är glad över att finansministern har samma uppfattning fortfarande. Dessutom säger statsrådet till sist att visst samråd med företrädare för idrottsrörelsen redan inletts i denna fråga. Det är en klart positiv sak som på det sättet skett. Jag knyter till svaret den förhoppningen att resultatet av dessa överläggningar skall bli gott, så att vi kan få till stånd en ordning som tillfredsställer de önskemål som folk i allmänhet har. Svenska folket har nog inte med någon större förtjusning sett att deras idoler här rönt en form av uppskattning som ingalunda är den som svenska folket vill visa idrottsmännen. Jag ber med dessa ord, herr talman, att ytterligare en gång få tacka för svaret,

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat om jag är villig medverka till att utge en sådan upplysningsbroschyr rörande kreditformerna för mindre företag som förordades i det av riksdagen 1962 godkända utlåtandet nr 23 av bankoutskottet. Jag vill svara följande. I juli 1963 fick kommerskollegium i uppdrag att utarbeta en sådan upplysningsbroschyr. Enligt vad jag inhämtat avser kollegiet att inom den allra närmaste tiden till Kungl. Maj:t överlämna förslag till broschyr.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för handelsdepartementet få uttala mitt tack för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är att det gått så lång tid — snart fem år — sedan bankoutskottet gjorde sitt uttalande. Behovet av en översiktlig broschyr rörande de olika former av kredit som står mindre företag till buds är ju lika angeläget i dag som någonsin tidigare. Vi har i detta avseende en stor och rik flora av olika kreditformer att välja på. Det skulle säkert betyda billigare administration och undanröjandet av mycket besvär, om vi hade en sådan översiktlig broschyr. Jag tolkar svaret såsom positivt. Vi har anledning att inom den allra närmaste tiden — som det sägs i svaret — räkna med att vi får fram en sådan broschyr.
Herr talman! Jag kan hålla med herr Olsson om att det är en anmärkningsvärt lång tid som förflutit sedan Kungl. Maj:t och än mer riksdagen uttalade önskemålet om en broschyr, men det finns sakliga skäl för dröjsmålet. En rad olika utredningar — jag kan bara nämna de utredningar som föregick det stora beslutet om lokaliseringspolitiken och dess utformning samt utredningen rörande organisationen av företagarföreningarnas verksamhet och kreditstödet den vägen, en utredning som för övrigt ännu inte är avslutad — har naturligtvis varit orsaken till tidsutdräkten.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat mig om jag anser att den kraftiga taxehöjningen inom statens järnvägar, med hänsyn till de verkningar den får för näringslivet, möjliggör en god konkurrenskraft hos företaget. Avtalsuppgörelsen under föregående år har inneburit att SJ trots det omfattande rationaliseringsarbete som pågår inom företaget fått vidkännas kraftigt höjda löneutgifter. Lönekostnader na utgör ca 75 Jo av SJ:s sammanlagda driftkostnader inklusive avskrivningar.
»Anser Herr Statsrådet att den kraftiga taxehöjningen inom statens järnvägar, med hänsyn till de verkningar den får för näringslivet, möjliggör en god konkurrenskraft hos företaget?»; samt
Det har inte bedömts möjligt att täcka utgifterna och upprätthålla förräntningskravet utan taxejusteringar. SJ söker naturligtvis på olika sätt hävda sin konkurrenskraft även i det ändrade kostnadsläget. Det sker främst genom intensifierade rationaliseringsoch besparingsåtgärder samt ökad kommersiell aktivitet. Genom de ökade ansträngningarna har SJ enligt min mening goda möjligheter att i överensstämmelse med riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken hävda sig i konkurrensen inom transportsektorn.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få uttala ett tack för svaret på min fråga. Av svaret att döma anser kommunikationsministern att det finns goda möjligheter för statens järnvägar att trots taxehöjningarna även i fortsättningen föra en kommersiellt och ekonomiskt riktig politik. När man sammanställer de upprepade taxehöjningar som statens järnvägar har företagit under senare år och jämför dem med de prishöjningar som ägt rum inom näringslivet i övrigt, måste man dock fråga sig om inte taxehöjningarna varit så kraftiga och så ofta återkommande, att de motverkat det ekonomiska resultatet för SJ:s del. Sedan 1962 har persontaxorna höjts fem gånger med sammanlagt ungefär 39 procent. Som jämförelse kan nämnas att konsumtionsprisindex under samma tid stigit med ungefär 20 procent. För att ta ett exempel från godssidan har fraktgodstaxan sedan 1962 höjts sex gånger, och den sammanlagda höjningen uppgår till 65 procent. Till detta kommer att skrymmande gods drabbats av särskilda höjningar, varför det nu finns varugrupper vilkas fraktkostnader mer än fördubblats under denna tid. Vi kan ju föreställa oss den reak tion som skulle möta det enskilda näringslivet om man där genomförde liknande kraftiga prishöjningar. I järnvägsstyrelsens skrivelse = till Kungl. Maj:t med förslag till taxehöjningar kan spåras en viss tveksamhet huruvida man inte nu tangerar den gräns, där prishöjningarna inte får den avsedda effekten att täcka ökade kostnader utan i stället kan medföra en negativ påverkan på omsättningen. Järnvägsstyrelsen skriver bl.a. följande: »I nuvarande labila ekonomiska läge och efter de två taxehöjningar SJ genomfört vid de senaste halvårsskiftena måste frågan om ytterligare prishöjningar kommersiellt bedömas med försiktighet. Den genom liberaliseringen ökade konkurrensen på godstrafiksidan ger ytterligare anledning till varsamhet.» Det är mot denna bakgrund desto mer förvånande att kommunikationsministern höjt vissa persontaxor mer än vad järnvägsstyrelsen vågat föreslå. Jag anser att läget nu är sådant, att våra järnvägar inte får betraktas som ett skatteobjekt att tillgripa när statskassan har ont om pengar. Bakom min fråga ligger givetvis också den oro näringslivet känner inför de upprepade kostnadshöjningarna. Särskilt gäller detta för avlägsna bygder, som genom en aktiv lokaliseringspolitik fått nya förhoppningar men som med bekymmer ser att deras transporter ständigt fördyras. Jag uttalar den förhoppningen att statsrådet Palme med allvar och eftertanke tar dessa frågor under övervägande och att han därvid står i god kontakt med näringslivet, inte minst i de perifera områdena av vårt land, där transportfrågorna är verkliga livsfrågor i näringspolitiken.
Herr talman! Jag vill framhålla ett par ting. Först och främst skall enligt den trafikpolitik, som riksdagen ställt sig bak om, varje näringsgren betala sina kostnader. Statens järnvägar har fått betydande kostnadsökningar under senare år och kan även förvänta sig sådana i framtiden, helt enkelt beroende på att lönerna utgör en så stor del av företagets kostnader, nämligen cirka 75 procent. Vi har räknat ut att det treårsavtal som slutits innebär en kostnadsökning under treårsperioden på 365 miljoner kronor för statens järnvägar. Ingen missunnar självfallet de anställda vid statens järnvägar bättre löner, men man kan inte begära att det skall vara möjligt för företaget att helt bortrationalisera en så stor kostnadsökning. Det klagas ju ofta över att SJ rationaliserar för hårt. En del av kostnadsökningen får alltså tas ut i form av taxehöjningar. SJ:s prishöjningar har, trots lönekostnadernas stora inverkan, generellt sett hållit sig ungefär i takt med konsumentprisindex, dock med vissa variationer. Godstrafiken har, som man ser det inom företaget under många år, delvis fått subventionera persontrafiken, varför det nu blivit en något större del av kostnadsökningen som fallit på persontaxorna. Fraktgodset har också varit en mindre bärkraftig del av SJ:s verksamhet, varför man nu måst höja även de taxorna. Jag vill på det bestämdaste tillbakavisa herr Olssons antydan att SJ skulle betraktas som ett skatteobjekt. Visserligen betalar vi av skattemedel, på i och för sig goda grunder, över 200 miljoner kronor per år i driftbidrag till SJ för att upprätthålla olönsam trafik. Men på den övriga delen skall SJ gå ihop och lämna normal förräntning. Inleveranserna under 1965—1966 var enligt bokföringen drygt 36 miljoner kronor, i och för sig ett hyggligt resultat. Förräntningskravet var dock 108 miljoner kronor, Det är alltså helt orimligt att göra gällande att SJ är något skatteobjekt. När det gäller de aktuella taxehöjningarna har vi ju bara kunnat konsta tera att enligt de kalkyler som gjordes skulle SJ långt ifrån kunna upprätthålla förräntningskravet. Vidare fanns det — enligt SJ:s till riksrevisionsverket ingivna material — risk för att det skulle uppstå mycket stora behov av intäktsförstärkning nästa år, i storleksordningen 40 å 50 miljoner, om man följde SJ:s taxeförslag. Därför fann regeringen, efter noggrann prövning av ärendet, att det förelåg skäl att något justera taxorna uppåt jämfört med järnvägsstyrelsens förslag. Slutligen vill jag säga till herr Olsson, att vi självfallet kommer att med stor uppmärksamhet följa utvecklingen på järnvägssidan. Svenskt näringsliv har allt intresse av ett rationellt skött och slagkraftigt järnvägsföretag.

Herr talman! Jag vill med tillfredsställelse notera att kommunikationsministern slår fast, att SJ inte får vara ett skatteobjekt. Förräntningskravet måste dock bedömas med hänsyn till det faktiska läget. Många företag tvingas som bekant ibland att slå av på förräntningskravet — annars skulle sådana prishöjningar bli nödvändiga att företagets omsättning och därmed dess framtida existens äventyrades, Jag förstår att SJ har precis samma problem. Jag vill också understryka att de riktlinjer, som riksdagen har uttalat sig för i denna fråga, även innefattar målsättningen att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta kostnader. Det är en grannlaga avvägningsfråga som statens järnvägar och kommunikationsdepartementet här har att handlägga, och jag hoppas att man samråder inte minst med näringslivet angående dessa problem framöver.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, herr Olsson, att man kan behöva tillämpa förräntningskravet med varsamhet. Det har vi gjort så, att SJ för närvarande bara uppfyller förräntningskravet till ungefär 30 procent.
Herr talman!

Frågan om längder och hastigheter för fordonskombinationer har som bekant utretts av statens trafiksäkerhetsråd i samarbete med vägoch vattenbyggnadsstyrelsen och statens väginstitut. Utredningen tog av olika orsaker tyvärr längre tid än beräknat. Betänkandet, som har nr SOU 1966: 41, överlämnades strax före jul men har inte förrän i dagarna utkommit i tillräcklig upplaga för att kunna remitteras. Remiss sker nu till ett stort antal myndigheter och organisationer. Med hänsyn till frågans komplicerade art har remisstiden inte kunnat utmätas kortare än till den 1 maj 1967. Det är därför inte möjligt att framlägga något förslag till riksdagen under vårsessionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret. Dock beklagar jag att frågans lösning dröjer. Trafiksäkerhetsrådets förslag om en höjning av maximihastigheten för fordonskombinationer med 20 km per timme skulle betyda att kriget på vägarna minskades. Fordonskombinationernas låga farter skapar irritation bland medtrafikanterna, irritation kan ibland leda till desperation, och då blir det trafiksäkerhetsrisker. I frågan inneslutes också lastbilar med släpvagnar, alltså det stora flertalet av långtradare. När man kommer in på den detaljen, blir frågan också av stor ekonomisk betydelse. Det har ju inte minst nu en viss betydelse med tanke på den höjning av fordonsskatten som är aviserad. Frågan om fordonskombinationernas längder och hastigheter, där husvagnsbestämmelserna utgör en liten del, borde enligt min uppfattning — jag har givetvis inte det vida perspektiv på frågan som statsrådet har — ha kunnat brytas ut och snabbehandlas. Inte minst med tanke på de 40 000 husvagnarna och det stora antalet övriga fordonskombinationer är det inte oviktig på vilken sida av sommaren ett beslut om nya bestämmelser kommer.
Herr talman! Jag har egentligen intet att invända mot herr Petersons uppfattning i sak. Jag har känt en ganska besvärande irritation över att utredningsförslaget inte kom tidigare, ty vi hade planerat att lägga fram en proposition till vårriksdagen, gällande hela detta fält. Men nu kom jag i den situationen att förslaget från utredningen kom först vid jul. Först häromdagen fick vi upplagan från tryckeriet, så att vi kunde remittera förslaget. Därför kan vi inte lägga fram det stora paket, som det här faktiskt är fråga om, för vårriksdagen. Det innebär vissa olägenheter i sommar som vi annars hade tänkt oss klara upp; men jag har kommit till den uppfattningen att det skulle vara fel att bryta ut några russin ur den stora ka kan. Vi måste se det som en enhet, och vi kommer att lägga fram ett förslag för riksdagen så snart det över huvud taget är möjligt, innefattande alla de frågor som aktualiserats under utredningen. Jag beklagar att det förhåller sig på detta sätt, men vi har inte kunnat komma fram till ett annat rimligt sätt att hantera denna fråga. Jag konstaterar dock att herr Peterson och jag i alla fall i hög grad är ense i sakfrågan.

Herr talman! Herr Lundström har frågat när regeringen avser att fatta beslut med anledning av byggnadsstyrelsens framställning om projekteringstilistånd för tillbyggnad av musikhögskolan. Det av byggnadsstyrelsen framlagda byggnadsprogrammet grundar sig på nuvarande organisation för den högre musikutbildningen i vårt land. Jag vill erinra om att 1965 års musikutbildningskommitté bl.a. har till uppgift att bedöma den framtida utformningen, dimensioneringen och lokaliseringen av denna utbildning. Jag anser det nödvändigt att avvakta utredningens resultat innan ett definitivt ställningstagande i byggnadsfrågan kan ske. Enligt vad jag inhämtat kommer musikhögskolan inom den närmaste tiden att erhålla ett visst lokaltillskott genom en förhyrning. Jag utgår ifrån att det skall bli möjligt att genom liknande provisoriska åtgär der ytterligare förbättra lokalsituationen för högskolan.

Herr talman! Det tack som jag framför till statsrådet Edenman för att han snabbt besvarat min fråga måste jag tyvärr förbinda med ett djupt beklagande av att man efter alla dessa år inte ser slutet på Musikaliska akademiens och musikhögskolans byggnadsfråga. När första etappen var färdig föreföll det alldeles klart att man skulle fortsätta med den andra strax därefter. Medel anvisades två år å rad — 1959 och 1960 — för påbörjandet av den andra etappen. Men längre än till vissa utredningar om lokalbehovet har man ännu inte kommit efter alla dessa år. Lokalsituationen har nu blivit utomordentligt svår. Det skulle kunna anföras drastiska, för att inte säga burleska exempel på vad det innebär att man alltjämt måste stanna i detta halva hus. Och hur skulle det kunna vara annorlunda, när man bryter av bygget mitt på? Det är mera att likna vid en torso än vid något fullbordat helt. Nu ställer statsrådet i utsikt förhyrning av tillfälliga lokaler. Det är klart att man därmed under viss tid kan hjälpa upp lokalsituationen. Ett sådant arrangemang är dock ytterligt otillfredsställande, särskilt om det blir långvarigt, vilket det tyvärr ser ut att bli eftersom statsrådet nu avser att avvakta resultatet av den pågående utredningen om den högre musikutbildningen och dess lokalisering. När det gäller utredningen om den högre musikutbildningen borde det väl ändå inte vara omöjligt att ge tillstånd till den projektering som byggnadsstyrelsen begärde i november 1965. Det skulle ju kunna tänkas ett sådant samarbete mellan utredningen och byggnadsstyrelsen att alla rimliga krav på flexibilitet vid projekteringen tillgodoses.

Det förefaller fullständigt orimligt att när nya idéer dyker upp — och sådana saknas ju inte hos många människor — bara säga att vi skall flytta institutionen till annan plats, i stället för att fullfölja det bygge som är beslutat, som medel anvisats för och som redan igångsatts. Jag vill bara konstatera att den obeslutsamhet som man från regeringens sida visat i denna fråga redan lett till så många besvärligheter, att det är ytterligt angeläget att ett beslut om projekteringen kan fattas snabbt. Det skulle vara av allra största vikt för musikundervisningens bedrivande och för resultatet såväl av den nu pågående som av den framtida utbildningen.

Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av det ärende, som avses i Kungl. Maj:ts proposition nr 4, angående reformerad lärarutbildning, hemställer jag, att kammaren måtte medgiva, att tiden för avgivande av motioner i anledning av nämnda kungl. proposition utsträckes till det sammanträde, som infaller näst efter femton dagar från det propositionen kom kammaren till handa.

Herr talman! Herr Möller har frågat mig när jag ämnar tillsätta den av fjolårets riksdag begärda pressutredningen. Fjolårets riksdag har behandlat frågan om en förbättring av dagspressens ekonomiska villkor och dessutom frågan om en utbyggnad och effektivisering av samhällsinformationen. Samhällsinformationen är så till vida redan föremål för utredning, att statskontoret har i uppdrag att utreda den statliga publikationsverksamhetens finansiering. Arbetet med att färdigställa direktiv för utredningar om dessa båda frågor, som otvivelaktigt äger visst samband med varandra, har pågått under hösten 1966 men kan inte avslutas förrän statskontoret redovisat sin nu pågående utredning. Först då blir det möjligt att bedöma vilka ytterligare undersökningar som blir nödvändiga. Enligt uppgift lär statskontoret komma att slutföra sin utredning under februari månad.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Det är positivt i sak och visar att förberedelserna för att skriva direktiv för utredningen pågått sedan i höstas. Eftersom det gäller en omfattande och komplicerad utredningsuppgift förstår jag att det kan behövas tid för vissa förberedande undersökningar innan utredningen kan tillsättas. Jag vill också understryka det nära sambandet mellan en blivande utredning om dagspressens ekonomiska villkor och frågan om samhällsinformationen. Jag hoppas att förberedelserna med direktivskrivningen kan slutföras på rimlig tid så att utredningen därpå kan tillsättas. De orsaker som låg bakom riksdagens enhälliga hemställan i fjol om en pressutredning har inte förlorat i styrka. Alldeles tvärtom. Trots att några mer uppmärksammade nedläggelser av tidningsföretag inte skett under det senaste året har dagspressens allmänna ekonomiska ställning inte förbättrats. Riskerna för en tilltagande koncentration och regional monopolisering i dagspressen har snarast förstärkts genom =<:kostnadsutvecklingen och de strukturella svagheter som finns i dagspressens ekonomi.

Herr talman! Herr Torsten Hansson har frågat om jag är beredd att över väga ett dispensförfarande som medger, att med städer inkorporerade områden får samma ställning i hyresregleringshänseende som städerna i fråga. Jag vill först erinra om att hyresregleringen under senare år successivt har avvecklats, helt eller delvis, på ett stort antal orter. Regeringens beslut om avveckling ger uttryck för den av riksdagen fastställda grundsatsen att hyresregleringen bör avvecklas i den mån det kan ske utan att olägenheter uppstår på hyresmarknaden. Mot bakgrund härav är det naturligt att frågor om att utsträcka hyresregleringens tillämpning till förut inte reglerade områden har prövats restriktivt. Enbart den omständigheten att ett inte hyresreglerat område sammanläggs med en hyresreglerad kommun har i allmänhet inte ansetts utgöra skäl för en sådan utvidgning av hyresregleringen. I enlighet härmed har regeringen beslutat att de kommunala indelningsändringar, som genomförts den 1 januari i år, inte skall medföra någon ökning av hyresregleringens tillämpningsområde. Som interpellanten påpekat berör detta beslut bl.a. vissa kommuner som införlivats med Göteborgs stad. Ändringen av den kommunala indelningen har, som jag nyss nämnt, inte betraktats som ett tillräckligt skäl för att införa hyresreglering i dessa kommuner. Däremot kan naturligtvis den faktiska utvecklingen i form av ökad tätbebyggelse och ökad efterfrågan på bostäder ge anledning till att frågan om hyresförhållandena i dessa områden tas upp till prövning. Jag vill i detta sammanhang erinra om att hyreslagstiftningssakkunniga förra året lämnade ett betänkande med förslag till ny hyreslagstiftning. Enligt detta förslag skall hyresregleringen slopas och ersättas med sådana regler i en allmän hyreslag, som bl.a. förenar principiell avtalsfrihet på hyresmarknaden med ett starkt skydd för hyresgästerna mot obefogade uppsägningar och oskäliga hyror. Förslaget innehåller vidare särskilda bestämmelser, som är avsedda att tillämpas i orter där »särskild uppmärksamhet är påkallad till förekommande av oskälig hyresstegring». Den av interpellanten väckta frågan kommer således i ett annat läge om lagförslaget genomförs, och bedömningen påverkas givetvis härav. De sakkunnigas förslag prövas f. n. inom justitiedepartementet. Det är regeringens avsikt att proposition med förslag till ny hyreslag skall föreläggas riksdagen i år.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för det snabba svaret på min interpellation. Kungl. Maj:t har enligt hyresregleringslagen möjlighet att utan föregående lokala initiativ förordna såväl om införandet som avskaffandet av hyresreglering inom ett visst område. Interpellationssvaret klargör på ett tillfredsställande sätt hur man inom departementet tillämpar denna befogenhet. Generellt har regeringen beslutat, att de kommunala indelningsändringar, som genomförts den 1 januari i år, inte skall medföra någon ökning av hyresregleringens tillämpningsområde. Detta blir så mycket skäligare sett i samband med den nära förestående reformen på hyreslagstiftningens område. Jag har emellertid i min interpellation visat på ett specialfall, som enligt vad jag vet inte är helt unikt. Inom de områden, som nu införlivats med Göteborgs stad, kommer huvuddelen av den överblickbara framtidens bostadsproduktion att ske. Det skulle vara olyckligt, om en avsevärd del av nyproduktionen av bostäder skulle undandragas hyresreglering i ett bristområde. även om den nya hyreslagen införs med all önskvärd skyndsamhet, måste vi räkna med att Göteborg kommer att omfattas av övergångsbestämmelser un der åtskilliga år framöver — under år, då kanske 6 000 å 7 000 lägenheter årligen producerats i just sådana områden. Visserligen utförs sedan lång tid tillbaka den övervägande delen av Göteborgs bostadsbyggande i allmännyttig form, och även bostadskooperationen har en stark förankring där. Man kan emellertid i dagens läge inte blunda för möjligheten att andra företagsformer anförtros en växande andel av stadens bostadsbyggande. Därmed skulle alltså ändå en betydande andel av det nya bostadsbeståndet i regionen få en hyressättning utanför samhällets inflytande. Jag vill därför uttrycka den förhoppningen, att Kungl. Maj:t i detta fall överväger den andra av inrikesministern nämnda anledningen till införande av hyresreglering i berörda områden. Statsrådet säger ju, att ökad tätbebyggelse och ökad efterfrågan på bostäder kan ge anledning till sådan prövning. Det kan sägas att införandet av hyresreglering medför ett omfattande administrativt arbete och betungande förhandlingar för hyresmarknadens parter. Dessa problem väger dock lätt mot de uppenbara fördelar för de boende, som åtgärden medför. Ett införande av hyresreglering i de nämnda områdena förefaller väl motiverat, såväl av konsekvensskäl som av omsorgen om de bostadssökande. Med förhoppning om prövning av dessa aspekter ber jag, herr talman, ännu en gång att få tacka inrikesministern för svaret.
Herr talman! Vi har inte haft anledning att göra annat än ett principiellt övervägande om hur vi skall förfara med områden, som vid kommunindelningsändringar läggs till städer eller orter, där hyresreglering gäller.

Som interpellanten sade i sitt anförande är de statsbelånade husen i nyproduktionen ju i praktiken hyresreglerade. Det fastställs en hyra med hänsyn till statsrådsbelåningen. Det är inte där problemet behöver uppkomma, utan det skulle vara i en befintlig äldre bebyggelse. Frågan är då i vilken utsträckning sådan finns och om man har anledning att ägna det speciell uppmärksamhet i dessa områden.

I det sammanhanget, i fråga om tilllämpningen av övergångsbestämmelserna, tror jag att det blir svårt att dela kommuner. Då skulle självfallet de nytillkomna delarna av Göteborg innefattas i sådana eventuella övergångsbestämmelser.

Herr talman! Den allmänna rösträtten i vårt land har sedan länge varit någonting självklart. Det har rått allmän enighet om medborgarnas rätt och moraliska skyldighet att genom deltagande i val till de olika representationsförsamlingarna ge uttryck för sina meningar. Vad som däremot har varit föremål för diskussion är frågan om vilken ålder som skall krävas för deltagande i dessa val. Naturligtvis måste man ta hänsyn till många faktorer vid fastställandet av en lämplig rösträttsålder. Under årens lopp har problemet med jämna mellanrum varit föremål för riksdagens ställningstagande. Enligt den grundlagsändring som slutligen antogs av 1965 års riksdag tillkommer rösträtt den som under närmast föregående kalenderår har uppnått 20 års ålder. Detta innebär att den röstande vid sitt första valdeltagande är 21 eller 22 år gammal. Vi reservanter anser att detta beslut måste hälsas med tillfredsställelse, men vi betraktar det dock som en delreform. Flera skäl talar nämligen för att man på nytt måste överväga om inte rösträttsåldern ytterligare kan sänkas. De manliga medborgarna fullgör ju i allmänhet sin värnplikt i 19—20-årsåldern, och det är naturligt att de som deltar i rikets försvar också skall ha möjlighet att påverka rikets styrelse genom att delta i allmänna val. Vi hyser den uppfattningen att rösträttsåldern måste bestämmas med hänsyn till den allmänna mognaden hos medborgarna. Det torde obestridligen vara så att den allmänna mognaden och förmågan att förstå samhällsdebatten nu är annorlunda än tidigare. Den allmänna mognaden inträder nu vid en tidigare ålder än förr. Främsta orsaken härtill är utan tvekan den förbättrade utbildningen, inte minst genom grundskolans införande. Även den undervisning i samhällskunskap som ges alla ungdomar bidrar starkt till att ungdomarna nu är mera samhällsorienterade. De politiska ungdomsförbunden bedriver ju också en aktiv verksamhet för att skola de unga människorna just i samhällsfrågor, inte minst i att ta ett samhällsansvar. Vi måste förstå att det moderna samhället kräver att de unga i dag tar ställning till personliga och sociala frågor i en utsträckning som inte förekommit tidigare. Det gäller i särskilt hög grad problem som berör yrkesval och utbildning. Över huvud taget är det enligt vår uppfattning så att ungdomen i dag på ett helt annat sätt än tidigare frigör sig från bindningar till familj, skola, miljö och uppfostran och från de attityder som man förut har haft. Starka skäl talar alltså för en ytterligare sänkning av rösträttsåldern. Vi som står bakom reservationen anser att tidpunkten nu är inne för ett allvarligt övervägande i denna fråga. Jag hemställer därför, herr talman, om bifall till reservationen.

Herr talman! Skälen för sänkt rösträttsålder till året efter fyllda 18 år har redovisats ganska ingående av föregående talare. Jag skall därför nöja mig med en kort sammanfattning av de skäl som jag tycker är speciellt viktiga. Vi vet ju att den vidgade skolutbildningen och den tidigare sociala och biologiska mognaden ger ungdomen större förutsättningar att ta ställning i viktiga samhällsfrågor. Informationen om samhället har ökat väsentligt genom Om sänkning av rösträttsåldern massmedia, främst TV och radio, vilket också bidrar till större kringsyn i samhället. Vid 18 års ålder inträder en rad rättigheter och skyldigheter, som finns redovisade bl.a. i den motion som jag har skrivit under. Exempelsamlingen behöver inte upprepas i det här sammanhanget. Med all rätt frågar sig ungdom som observerar detta sakförhållande: Varför skall vi inte äga rätten att med vår röst i allmänna val få påverka samhället i den riktning vi tycker är riktigast? Utskottsmajoriteten har inte bestritt det sakligt riktiga i att sänka rösträttsåldern utöver vad som skett genom riksdagsbesluten åren 1964 och 1965.

I debatten har majoriteten också hävdat att man ville se utfallet av 1965 års beslut om sänkning av rösträttsåldern med ett år, innan man bestämde sig för ytterligare sänkning av rösträttsåldern. Sedan vi diskuterade denna fråga senast här i riksdagen har vi haft ett kommunalval, och såvitt jag förstår kan inte utskottsmajoriteten finna något sakargument mot sänkning av rösträttsåldern i de erfarenheter detta val givit. Beträffande <rösträttsålderns <sammankoppling med myndighetsåldern har den tidigare nämnda förmynderskapsutredningen i början av året framlagt ett förslag om sänkning av myn dighetsåldern med ett år; enligt min mening ett för litet steg, men det får vi anledning att återkomma till. Det intressanta är nu att iaktta hur utskottsmajoriteten reagerat i det nya läget. Man säger i utlåtandet: »Denna» — d. Vv. s. utredningen — »har helt nyligen framlagt ett betänkande, vari föreslås att myndighetsåldern skall sänkas med ett år. I detta läge finner utskottet ej anledning till någon åtgärd i anledning av motionerna.» Tolkningen av detta magra uttalande kan vara något vansklig. Men på mig verkar det som om utskottsmajoriteten slår igen dörren för vidare resonemang om sänkning av rösträttsåldern. Man låter sig nöja med det steg som togs 1965, trots att man tidigare uttalat att det fanns skäl för ytterligare sänkning av rösträttsåldern.

Om inte, vilka sakskäl har tillkommit som nu gör det mindre lämpligt att sänka rösträttsåldern ytterligare? En annan socialdemokrat i medkammaren sade i förra årets debatt följande: »...jag anser det naturligt att frågan tas upp i samband med en författningsreform. Blir det så, att en sådan reform beslutas före 1968 års val så är det naturligt att man i samband därmed sänker rösträttsåldern.» Detta är den linje som reservanterna i utskottet har förordat. Med hänsynp till den mängd sakskäl som åberopats för sänkt rösträttsålder är det min förhoppning att en majoritet för reservationen skall uppnås. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag finner det aildeles klart att herr Wirtén hade rätt då han beskrev hur konstitutionsutskottets majoritet har förändrat sin attityd i den här frågan mellan 1966 och 1967. 1966 sade man ju, att frågan skulle »ses i samband med» spörsmålet om myndighetsåldern — nu säger man att i det läge som har uppstått finner utskottet »icke anledning till någon åtgärd». 1966 alltså: inget ställningstagande i avvaktan på en utredning. 1967: ett negativt ställningstagande, därför att utredningen har kommit. Detta betyder med andra ord att socialdemokratien nu är negativ till en ytterligare sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Man frågar sig: Vad är bevekelsegrunderna för en sådan hållning? Det påstås ofta att något slags sammankoppling måste finnas mellan rösträttsåldern och myndighetsåldern. Jag tycker att det är en ganska godtycklig ståndpunkt. Man kunde lika gärna säga att det måste vara en sammankoppling mellan rösträttsoch värnpliktsåldern, med den ålder då man får rätt att ingå eller avsluta tjänsteavtal, då man i huvudsak blir straffmyndig eller får någon annan skyldighet som inträder vid 18 års ålder. Denna ståndpunkt är, tycker jag, godtycklig också av det skälet att vi i dag inte har någon sammankoppling mellan rösträttsålder och myndighetsålder. Rösträttsåldern är ju 20 år och myndighetsåldern 21 år. Förmynderskapsutredningens skäl för att inte sänka myndighetsåldern till 18 år kan inte anföras mot en motsvarande sänkning av rösträttsåldern. Det sägs t.ex. att det skulle bli en onödig och betungande skuldsättning vid mycket tidig ålder om man gjorde en radikal sänkning av myndighetsåldern, alltså till 18 år. Men detta kan inte an Om sänkning av rösträttsåldern föras mot en sänkning av rösträttsåldern. Man tar ju inte några stora privatlån för att man går till vallokalen. Man säger vidare att vi måste ha samma myndighetsålder i alla de nordiska länderna, Det finns skäl som talar för det, ty annars skulle en medborgare i ett land ha en särställning i förhållande till andra i samma ålder när han flyttar till ett annat nordiskt land. Motsvarande problem uppstår icke i samband med rösträttsåldern. Det kan inte skapa några problem i fråga om det nordiska samarbetet, om svenska ungdomar skulle få rösträtt ett par år tidigare än andra ungdomar i Skandinavien. Jag tycker alltså att denna sammankoppling mellan rösträttsålder och myndighetsålder är ohållbar. Kan det vara den sammankopplingen som avgör socialdemokratiens inställning i denna fråga? Herr Adamsson, socialdemokratisk medlem av konstitutionsutskottet, sade i förra årets debatt, att »allt talar för att vi bör avvakta resultatet av detta beslut» om 20 års ålder för rösträtt innan vi tar nästa steg. Då undrar man vad det är för »resultat> som man från socialdemokratisk sida vill avvakta. Eftersom jag antar att man ändå inte har menat valresultatet 1966 — och funnit det mindre tillfredsställande — utan någonting annat, vore det av värde om konstitutionsutskottets ordförande kunde tala om för oss vad det är för resultat av den tidigare sänkningen av rösträttsåldern som socialdemokratien vill avvakta innan den bestämmer sig för en fortsättning. Vi som pläderar för en sänkning av rösträttsåldern gör det därför att vi tror att det vore av värde om ytterligare några hundratusen svenska medborgare fick inflytande över landets styrelse. Vi tror att det skulle öka intresset för politik och samhällsfrågor i de grupper som det här gäller. Vi tror att politikerna och partierna i det läget mer än i dag skulle bli mer tvungna att ta intryck av de åsikter och värderingar som finns i de yngre generationerna och att det vore nyttigt för balansen i svensk politisk debatt. Vi tror också att de årsklasser, som vi här diskuterar, har tillräcklig kunskap, mognad och förmåga att ge sitt omdöme om hur samhället bör skötas och att vi därför inte bör beröva dem det inflytandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det har inte skett någon förändring av utskottets inställning till denna fråga. Vid varje tillfälle då frågan har varit föremål för behandling har det framhållits, att det bör föreligga överensstämmelse mellan myndighetsåldern och rösträttsåldern. Om vi tidigare har åberopat att det fanns en utredning, finns det ännu större skäl att åberopa detta i dag, alldenstund denna utredning har lämnat sitt betänkande den 9 januari. Utredningen har i betänkandet uttalat som sin mening att full överensstämmelse mellan myndighetsoch rösträttsålder bör eftersträvas. Nu kommer denna utredning att bli föremål för remissbehandling, och det kan inte finnas anledning att föregripa vad de myndigheter, som kommer att ytira sig, har att säga. Det finns alltså all anledning att avvakta. Herr talman! Med hänsyn till vad jag nu sagt och vad utskottet också åberopat ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag noterar att konstitutionsutskottets ordförande säger att majoriteten inte ändrat sin inställning i den här frågan. Kvar står dock frågan om det uttalandet innebär att man har en positiv inställning till en sänkning av rösträttsåldern eller om man bara hänger sig fast vid att det skall vara samma rösträttsålder som myndighetsålder. Det sistnämnda betyder, om herr Pettersson vill bekräfta det, en klart negativ inställning från det socialdemokratiska partiet till en sänkt rösträttsålder.

Herr talman! Den reservation, som är fogad till utskottets utlåtande som jag bara skall nämna några ord om, har inte samma aktualitet nu när kammaren inte har beslutat om en utredning angående sänkt rösträttsålder. Med vår reservation har vi ändå velat markera Ang. kvinnlig tronföljd vår uppfattning ait tiden borde vara inne att även överväga en sänkning av valbarhetsåldern. Det finns många skäl som talar härför. Vi borde i varje fall komma fram till en enhetlig valbarhetsålder, rösträttsålder och myndighetsålder. För att markera att vi hyser denna uppfattning ber jag herr talman att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om kvinnlig tronföljd, denna gång redovisad i konstitutionsutskottets utlåtande nr 5, har under senare år varit föremål för behandling vid ett flertal tillfällen. Genom motioner från högerpartiet har frågan åter blivit aktualiserad. Såväl motionärerna som reservanterna till konstitutionsutskottets utlåtande finner det på nytt vara angeläget att detta ärende bringas till sin lösning. Även om debatten om kvinnlig tronföljd förra året kom helt i skuggan av utredningsförslaget om = statschefens ställning i en modern demokrati, finns det ändå kanske inte någon anledning till en mera omfattande debatt i år. Det finns inget behov att upprepa de argument som anförts vid flera tidigare tillfällen, och några nya argument är det inte så lätt att åstadkomma. Genom detta förslag från högerpartiets sida har vi visat vårt intresse för bevarandet av monarkien. Vi har en fullständigt orubbad uppfattning att monarkien har varit en lycklig styrelseform för vårt land. Det kan vara riktigt, som det så ofta säges, att det inte är demokratiskt att ett ämbete ärvs, men ingen har någonsin kunnat göra gällande att monarkien varit ett hinder för demokratien och välståndet i vårt land. Detta är vad motionärerna, herrar Yngve Holmberg och Virgin samt Bohman m.fl., framhållit i sin motion. Säkert är det också berättigat, som motionärerna i år framhåller, att monarkien varit en samlande symbol i orostider. Då är det ännu värdefullare än vid något annat tillfälle att statschefen är en person som — såsom det varit hos oss — hela nationen kan se upp till och ha förtroende för. Det måste vid alla tillfällen vara lyckligt att det inte står politiska strider kring landets högsta ämbete. Där har, kan man tillägga, det socialdemokratiska partiet under sitt långa regeringsinnehav, kanske mest i eget intresse men också i hela landets, handlat så klokt att det inte blivit några strider. Motionärerna framhåller vidare att likställigheten mellan man och kvinna för 150 år sedan, alltså vid den tidpunkt då den nuvarande regeringsformen och successionsordningen tillkom, inte var som nu, utan då var kvinnans ställning såväl i fråga om myndighetsålder och politiska rättigheter som på många andra områden en helt annan än 1 dag. Meningarna är delade när det gäller monarki eller republik. Jag behöver inte beröra den saken, men i vår moderna tid där man, och detta med all rätt, så länge kämpat för likställighet mellan män och kvinnor när det gäller ställning och uppgifter i samhället — något som vi alla är anhängare av — finner vi det vara riktigt att denna likställighet sträcker sig även till landets Ang. kvinnlig tronföljd högsta ämbete. Det skulle enligt vår uppfattning vara en underlig inställning att det när det gäller statschefen här skulle finnas en spärr som inte går att avlägsna. Kvinnlig tronföljd infördes i Danmark så sent som 1953. Det förekommer en sådan arvsföljd i en rad andra länder, där det finns kungahus, en ordning som säkert skulle vinna respekt även i vårt land. Högerpartiet för fram detta förslag för att vi finner en likställighet mellan man och kvinna även här vara riktig och värdefull. Men vi vill inte heller dölja att bakom vårt förslag också finns vårt intresse för att utsikterna till att vi framdeles genom arvsföljden har en arvtagare till kronan blir större om vi har kvinnlig tronföljd. Med det intresse som alltjämt helt säkert finns hos det stora flertalet svenska medborgare för att vi även framdeles skall ha monarki skulle det betraktas som mycket olyckligt om vi en gång i framtiden kanske inte skulle ha någon arvtagare till detta ämbete. Som det nu är med arvsföljden är det inte uteslutet att en sådan situation kan uppstå. Det nya i år är att detta ärende med anledning av det beslut som riksdagen fattade i fjol om utredning av frågan om statschefens ställning i en modern demokrati har förts till grundlagberedningen. Utskottet menar att det fördenskull inte finns någon anledning att aktualisera frågan om kvinnlig tronföljd — den kommer nog ändå upp i utredningen. Vi reservanter delar inte denna uppfatining utan finner det vara en riktig ordning och någonting av värde och betydelse för den framtida utvecklingen i vårt land, om riksdagen beslutade att också frågan om kvinnlig tronföljd blev föremål för utredning.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

Herr talman! När riksdagen behandlade dessa frågor åren 1964 och 1966 uttalades, att inget beslut skulle fattas som kunde föregripa överläggningarna i författningsfrågan. Sedan dess har det också överlämnats åt grundlagberedningen att utreda frågan om statschefens ställning i en modern parlamentarisk demokrati. Det kan väl inte vara riktigt att nu, då vi vet att det finns en beredning som är intensivt sysselsatt med dessa frågor, träffa ett beslut som innebär att man styr denna fråga. Jag ber, herr talman, under hänvisning till vad utskottet har framfört få yrka bifall till utskottets hemställan.